Herr talman! Upphandlingsreglerna som vi debatterar i kväll har som sitt främsta syfte att förhindra konkurrenssnedvridning och att upphandlingar genomförs godtyckligt. Därför är det viktigt vilka krav som ställs vid varje upphandling och att vi åtgärdar de brister som finns i upphandlingslagen. Det visar de upphandlingar som har överklagats och resulterat i att bland annat inköp av vaccin mot livmoderhalscancer har fördröjts i flera år och flera åldersklasser unga kvinnor inte har fått det skydd de ska ha. Ett annat exempel är upphandlingen av skyddsvästar till vår personal i internationella missioner som överklagades och försenades avsevärt. Det här är naturligtvis inte acceptabelt. I Tyskland har man en reglering som innebär att en tänkt anbudsgivare måste klaga till domstol redan innan anbudstiden går ut om anbudsgivaren anser att det finns brister i upphandlingsunderlaget. Den som inte har påtalat felaktigheter i underlaget ska förlora sin rätt att överklaga. Detta skulle naturligtvis vara mer rättssäkert, men det skulle också spara tid och resurser och borde därför införas i svensk lagstiftning. Vi tycker också att den upphandlande myndigheten efter domstolsbeslut ska ha möjlighet att genomföra upphandlingen trots ett överklagande om den upphandlande myndigheten kan visa att upphandlingen är viktig för människors hälsa och säkerhet och att dröjsmålet riskerar att medföra mänskligt lidande. I dag överklagas många upphandlingsbeslut, vilket vi tycker visar på ett behov av tydligare regelverk och en ökad kunskap bland de upphandlingsansvariga. Miljöstyrningsrådet anser att det går att ställa högre krav vid offentlig upphandling och se till att annat än lägsta pris kommer i fråga för upphandlingen. Det gäller framför allt kraven på god djurhållning där Miljöstyrningsrådet säger att det är möjligt, men Konkurrensverket är inte lika tydligt. De säger att det inte är möjligt att köttet i handeln ska kunna komma från djur som har haft ett drägligt liv och att vi ska kunna ställa krav på det. Det är naturligtvis inte rimligt att det ska ges så olika besked om vad som är möjligt och vilka begränsningar som finns. Ska vi utveckla och styra den offentliga upphandlingen i rätt riktning och använda den som ett verkningsfullt redskap i till exempel miljöarbetet och i arbetet för ett hållbart samhälle måste regelverket göras tydligare. Därför anser vi att regeringen bör ta initiativ till en noggrann översyn av dagens upphandlingsregelverk för att förenkla och förtydliga det och samtidigt tydliggöra dess möjligheter och begränsningar. Framför allt anser vi att Miljöstyrningsrådets uppgift, som visserligen redan i dag är att undervisa, måste förstärkas. Det räcker inte. De som upphandlar måste få mer stöd och större kunskap. Vi menar också att om offentlig upphandling ska vara ett kraftfullt styrmedel för att driva på en långsiktig och hållbar utveckling ska vi kräva miljöhänsyn vid varje upphandling. Precis som Riksrevisionen också har konstaterat räcker det inte med att man säger bör utan det behövs ett ska där. Vi är väl medvetna om att det pågår en utredning, och vi kan bara se fram emot förslag med skarpare skrivningar än vad som finns i dag. Fru talman! Det borde vara en självklarhet att myndigheter och kommuner vid upphandling anlitar företag som följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden, både för att säkra en god arbetsmiljö och seriösa arbetsgivare och för att garantera konkurrens på lika villkor för företagarna. Staten, kommunerna, landstingen och regionerna ställer i dag alldeles för sällan krav på sina leverantörer att uppfylla olika arbetsvillkor som följer av kollektivavtal och ILO:s kärnkonventioner. När det gäller möjligheten att vid offentlig upphandling kräva att leverantörer uppfyller sådana villkor är lagstiftningen alldeles för bristfällig. Vi menar att den därför måste ändras. Det är anmärkningsvärt att regeringen är så passiv i denna fråga. När vi i finansutskottet hanterade grönboken om offentlig upphandling för ungefär ett år sedan kunde vi i det rödgröna samarbetet konstatera att vi fick med oss regeringspartierna på att ställa sig bakom att det skulle vara möjligt att ställa krav på god djurhållning vid offentlig upphandling. Men när det sedan kom till frågan om att ställa krav på goda arbetsvillkor för anställda, det vill säga kollektivavtalsliknande villkor, då sade de nej. Det gör de fortfarande, och det beklagar vi. Vi förstår inte varför de gör det. Som jag sade inledningsvis har frågan två perspektiv. Löntagarperspektivet är naturligtvis centralt, men lika mycket handlar frågan om konkurrens på lika villkor - att seriösa företagare inte ska förlora upphandlingar till oseriösa som med sämre villkor för de anställda kan lägga lägre bud. Jag har fortfarande svårt att förstå varför regeringspartierna säger nej. Motiveringen som anges i betänkandet, att det skulle utestänga en stor andel av de små och medelstora företagen, anser jag är ganska häpnadsväckande. Dessutom är den inte sann. Alla företag med anställda har möjlighet att teckna kollektivavtal eller garantera kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Det utestänger ingen. Dessutom, precis som man kan läsa i betänkandet, finns det ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen om att det bör vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Med det förväntade vi oss ett förslag från regeringen om detta. Men tyvärr väntar vi fortfarande. För oss är det viktigt att främja de seriösa företagen och beivra all oseriös verksamhet. Det är en av orsakerna till att vi driver frågan om kollektivavtal och vettiga arbetsvillkor vid upphandling. Det är också orsaken till att vi tycker att initiativet från Almega Serviceentreprenörerna att arbeta fram en auktorisation för seriösa städföretag, som innebär att företagen måste ha F-skattsedel och vara kollektivanslutna, är ett bra initiativ. Privata företag ställer i dag ofta dessa krav när de anlitar sina städföretag, alltså att de ska vara just auktoriserade. Detta borde naturligtvis vara möjligt även vid offentlig upphandling. Fru talman! I en av våra reservationer lyfter vi fram frågan om kommunernas och landstingens frihet att själva bestämma över hur de ska organisera sin verksamhet och om att det saknas en fungerande lagstiftning som tar hänsyn till de 1 300 kommunala aktiebolag som i dag finns för att bedriva verksamheten i kommunens egen regi. Det har historiskt främst handlat om kollektivtrafik, energiproduktion och distribution men även bostadsbolag, och under senare tid har även kommunala bolag bildats för att främja näringslivet och besöksnäringen. Aktiebolagsformen har visat sig vara en väl fungerande form när man ska samverka mellan kommuner och näringsliv. Vår utgångspunkt är att all offentlig verksamhet tillhör den gemensamma sektorn oavsett vilken associationsform man har valt. Att man ska tvingas till upphandling inom kommunen är inte rimligt. Vi beklagar att regeringen inte vill driva frågan mer offensivt inom EU för att försöka få fram ett prejudikat i frågan. Det är inte begripligt varför man i förebyggande syfte är villig att inskränka det kommunala självstyret. Regeringen borde spänna bågen och utnyttja det utrymme som EU-rätten erbjuder till försvar av den kommunala organisationsfriheten. Men då förutsätts det att EU-domstolen ges tillfälle att utveckla och förtydliga sin rättspraxis om egenregiundantaget, och för att det ska ske behöver mål och tvister hamna på EU-domstolens bord. Vi beklagar regeringens flathet i frågan. När vi skrev reservationen hade vi inte fått regeringens proposition i just denna fråga. Men propositionen förändrar i princip ingenting. Det är häpnadsväckande hur lite man har lyssnat på kommuner och landsting i frågan och hur stort inflytande näringslivet har haft över regeringens ställningstagande. Vi kommer, som sagt, att återkomma och debattera denna fråga igen när vi ska behandla propositionen. Fru talman! Varje år upphandlas det för drygt 10 miljarder i Sverige. Det kräver en fungerande, tydlig och ändamålsenlig lagstiftning. Det är uppenbart att det finns flera brister i det som vi har i dag, och vi har flera reservationer med förslag för att åtgärda dessa. Vi beklagar att majoriteten inte ser behovet av de förändringar som är föreslagna. Vi beklagar att man inte ser problemen i hur lagstiftningen ser ut i dag. Som jag sade tidigare pågår det förvisso en upphandlingsutredning. Men det finns ändå anledning att agera från riksdagens sida. Men problemet är att majoriteten inte verkar vilja agera alls. Vid mer än ett tillfälle i betänkandet konstaterar man att förslag som vi har lagt fram strider mot de svenska upphandlingsbestämmelserna. Då måste jag ställa frågan: Vem skapade dessa bestämmelser? Vem tar beslut om våra lagar? Jo, det gör vi i denna kammare. Vi är inte fångar i några regelverk. Vi måste pröva EU-rätten och förhålla oss till den. Men när det kommer till våra egna bestämmelser måste vi främst sätta ned foten och säga vad vi vill och sedan pröva det mot EU:s lagstiftning. Tyvärr är majoriteten inte beredd att agera, och det är bara att beklaga. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3 och 12.

Fru talman! Den offentliga sektorn är en mycket viktig aktör för att ställa om produktions och konsumtionsmönstren i en mer miljöanpassad riktning. Varje år upphandlas varor och tjänster för ungefär 500 miljarder kronor från offentlig sektor. Det är också viktigt att se att man genom historien har gjort stora framsteg just genom att använda offentlig sektor och den upphandling som man gör i miljösyfte. Det var till exempel den offentliga upphandlingen som bröt mark för den stora minskningen av klorblekning av papper på 1980 och 1990-talen. Det var också riktad offentlig teknikupphandling som ledde fram till miljötekniksprång som när de första miljöbilarna kom fram på den svenska marknaden. Värmepumpsutvecklingen i Sverige är också ett exempel på att den offentliga sektorn har varit pådrivande för att få fram ny teknik. Vi anser att den offentliga upphandlingen bör användas mer aktivt för att få fram mer miljöanpassade och fler giftfria produkter än i dag. Där det finns etablerad miljömärkning bör man i den offentliga upphandlingen ställa krav som motsvarar miljömärkningskriterier. Krav bör också ställas på att så långt som möjligt byta ut och undvika farliga ämnen, exempelvis i enlighet med Nordiska rådets rekommendationer. Därför anser vi också att regeringen mer än i dag borde stimulera offentlig teknikupphandling just för att skapa förutsättningar för utveckling av nya tekniska produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan i hela samhället. Vi tycker också att det borde vara självklart att i den offentliga upphandlingen sätta upp tydliga mål, till exempel att ingen statlig myndighet ska köpa fossilberoende bilar efter 2015 eller att statliga upphandlingar ska ställa krav på att leverantörer använder den fossilsnålaste teknik som går att finna. Vi tycker också att tydligare krav på miljöområdet vid offentliga upphandlingar skulle kunna förbättra utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle väldigt påtagligt. Därför hoppas jag att den utredning som nu sitter med offentlig upphandling, som regeringen har tillsatt, kommer med tydliga sådana förslag i sitt slutbetänkande. Fru talman! Även upphandling från lokala aktörer ger påtagliga positiva effekter i den lokala ekonomin och bidrar till att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter. Det finns gott om studier internationellt, till exempel från The New Economics Foundation i London, som har visat att även något dyrare anbud från ett lokalt företag i slutändan ändå lönar sig, just tack vare att pengarna då stannar kvar och cirkulerar i den lokala ekonomin i stället för att försvinna i väg från kommunen. Detta är bakgrunden till att exempelvis många amerikanska kommuner är beredda att acceptera även något dyrare anbud bara de kommer till användning lokalt och kommer från lokalt förankrade företag. Tyvärr sker i Sverige ofta en annan tolkning. Många svenska kommuner tolkar lagen om offentlig upphandling och EU-rätten som att man vid upphandlingar inte kan ställa krav på att den lokala ekonomin ska gynnas. Detta är bekymmersamt. Det borde klargöras tydligare. Regelverken borde vara så tydliga att det faktiskt finns möjlighet för offentlig sektor att ställa krav på att just lokala företag ska gynnas. Konsekvensen blir annars att aktörer som skapar arbetsmöjligheter i socialt utsatta områden eller gynnar små bygdeekonomier konkurreras ut av aktörer som vinner upphandlingar på låga anbud och inte åstadkommer sådana lokala vinster. Det är beklagligt. Fru talman! Det är också viktigt att man vid offentlig upphandling säkerställer att goda villkor upprätthålls på arbetsmarknaden. Enligt domstolsbeslut får krav på kollektivavtal inte ställas eftersom det skulle kunna diskriminera aktörer från andra länder. Däremot finns möjligheter att ställa krav på det som kallas kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling och att sådana villkor kontrolleras av utomstående part, vilket också kan få väldigt god effekt på svensk arbetsmarknad. Där skulle vi önska att kunskapen om detta förmedlas bättre än i dag till offentliga upphandlare runt om i landet för att de ska kunna göra bättre upphandlingar och just se till att goda villkor på arbetsmarknaden uppfylls. Vi anser också att villkoren för socialt företagande behöver förbättras generellt i samhället, och där skulle lagen om offentlig upphandling kunna förtydligas så att man ger sociala företag mycket bättre möjligheter att konkurrera vid offentliga upphandlingar. Det skulle ge ännu bättre konkurrens i samhället och ge större möjligheter för verklig valfrihet runt om i kommuner och landsting. Fru talman! Energieffektivisering är helt avgörande för att vi ska få en hållbar utveckling i samhället. Här ser vi att den offentliga sektorn kan och måste bli mycket bättre på att ställa krav på energieffektivitet när varor handlas upp. När det gäller till exempel apparater och system tycker vi att man ska handla upp med en prestanda som motsvarar den bästa fjärdedelen på marknaden. Det skulle vara att verkligen sätta press och se till att det ständigt utvecklas nya och mer energieffektiva produkter. Vi ser också att användningen av elektronisk apparatur, framför allt datorutrustning, ökar i dagens samhälle i och med att man kommunicerar mer och mer elektroniskt. Det är väldigt mycket som är positivt med det, och det är en utveckling vi verkligen stöder. Samtidigt får vi mer och mer information om hur mycket energi dagens datatrafik förbrukar. Det finns till exempel uppgifter om att it-användningen står för mellan 20 och 30 procent av elanvändningen i vanliga svenska kontorsbyggnader. Det är en väldigt stor del av den el vi använder. Här finns det väldigt mycket vi kan göra. När vi köper hårdvara, alltså själva datorerna, kan vi se till att den är så energieffektiv som det bara är möjligt. Det finns dock också möjlighet att välja ut mjukvaror som gör att dessa produkter använder mycket mindre energi och el än vad de gör i dag. Här skulle offentlig sektor än en gång kunna gå före och verkligen driva marknaden framför sig för att se till att vi får de mest energieffektiva elektroniska systemen på plats. Detta anser vi att man bör göra mycket tydligare än i dag, och det är också det som är kontentan i den reservation jag vill yrka bifall till, nämligen nr 11.

Fru talman! Jag ska läsa mitt anförande från en energieffektiv liten dator. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 7. I alltför hög grad konsumerar vi i Sverige i dag kött från djur som har slaktats med, som jag ser det, helt vedervärdiga metoder. Jag talar alltså om djur som har skäktats av religiösa skäl, på ett sätt där djuren dör långsamt under stort lidande och mycket ångest medan kroppen sakta töms på blod - helt utan bedövning. Försäljningen av kött som produceras på detta sätt ökar ständigt i Sverige. Hur mycket är svårt att säga, för märkningen på varorna saknas i dag. Det saknas lagstiftning för detta, så vi som konsumenter vet inte när vi köper och konsumerar detta kött. Det vi dock vet är att denna slaktmetod ökar i hela Europa. I vissa länder i Europa slaktas i dag alla får och lamm helt utan bedövning, genom skäktning. I en rapport från EU-kommissionen framkommer att närmare 75 procent av nötkreaturen i EU i dag dödas utan bedövning. Detta måste självklart få ett slut. Att djur får sätta livet till när vi producerar kött är någonting vi än så länge får leva med, men de omständigheter under vilka djuren måste sätta livet till kan vi påverka och förändra. Jag tycker att vi åtminstone kan ha värdiga minimikrav på djurhållningen, och i synnerhet bör vi inte tillåta en tortyr som är helt meningslös. Detta är alltså en slaktmetod som egentligen inte tillför någonting över huvud taget i processen. Det är en helt överflödig tortyr och ett helt onödigt lidande. För att komma åt detta problem behövs så klart lagstiftning. Vad gäller lagen om offentlig upphandling menar vi att man kan dra sitt strå till stacken genom att föra in i lagen att enbart kött som har producerats genom bedövad slakt ska tillåtas i Sverige. Jag tycker att detta är ett moraliskt sett ganska självklart ställningstagande. Sedan, fru talman, ska jag bara säga några ord om reservation nr 7. Det finns ett stort egenvärde i att främja lokalsamhällen och att gynna lokala gemenskaper och närheten till lokala verksamheter. Det kan till exempel handla om skolbarns förståelse för kretslopp - hur och varifrån skolmaten kommer till tallriken och hur rester sedan återgår för att bidra till nästa varv och så vidare. Med den lokala produktionen kommer även så klart miljövinster. Det gynnar lokal ekonomi, och som konsument får man större insyn i vilka villkor varorna har producerats under. För att uppnå detta - för att tillgodose närproduktionen - krävs i dag ett tricksande och designande i själva upphandlingsprocessen. Jag menar att det är dags att göra det möjligt att värdesätta närproduktionen från början i den offentliga upphandlingen. Därför bör även denna lagstiftning ses över.

Fru talman! I detta betänkande diskuteras motionsyrkanden från allmänna motionstiden om lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen avser som hörs av namnet endast upphandlingar från det offentliga, som stat, kommuner och landsting. Det privata näringslivet kan sköta sina upphandlingar efter eget huvud - man kan direktupphandla eller begära in anbud allt efter omständigheterna. Här är alltså lagstiftningen strängare för offentlig verksamhet än för den privata. Enligt Konkurrensverket är syftet med LOU att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad och ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. LOU bygger i huvudsak på ett EU-direktiv från 2004 som ses som en viktig del i arbetet med att förverkliga den inre marknaden genom att främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU och få marknaden att fungera effektivt - eller, om man så vill, främja det privata näringslivet som leverantör till offentliga myndigheter. LOU har länge diskuterats för sitt omfattande regelverk, som sägs missgynna till exempel mindre företag. Det kan noteras att LOU under senare år har ifrågasatts såväl från juridiskt sakkunnigt håll som från näringslivsföreträdare, som helt enkelt föreslagit att lagen bör avskaffas. Lagen har också ställt till det för kommunal verksamhet, som vi har hört här tidigare, genom att tolkningen av lagen har försvårat direktupphandlingar från egna kommunala aktiebolag, till exempel genom den så kallade Sysavdomen för några år sedan. Ja, det finns enligt min mening många principiella problem med dagens LOU-lagstiftning. Efter många turer har regeringen nyligen föreslagit i en proposition att ett så kallat in house-undantag införs från kravet på upphandling under förutsättning att kontroll och verksamhetskriterierna, de så kallade Teckalkriterierna, är uppfyllda. Men den frågan, fru talman, återkommer utskottet till i ett särskilt betänkande. Det borde vara självklart att myndigheter och kommuner anlitar företag vid upphandling som följer spelreglerna på vår arbetsmarknad. Lagstiftningen behöver förändras för att motverka social dumpning och bidra till goda arbetsvillkor för anställda hos leverantörer och underleverantörer. Vid privatisering av offentlig verksamhet ökar också förekomsten av hot och våld. Regeringen bör se över upphandlingslagstiftningen vad gäller möjligheterna att ställa krav på att leverantörerna uppfyller de villkor som följer av kollektivavtal och ILO:s kärnkonventioner. Dessutom bör regeringen se över lagstiftningen för att tydliggöra vilka sociala och miljömässiga hänsyn man kan ta vid offentlig upphandling. Så kallat socialt företagande börjar etableras i Sverige. Det handlar om verksamheter i olika former - kooperativ, stiftelser, samfälligheter med mera - som skapar både ett privat och ett samhälleligt mervärde. Antalet sociala företag som drivs av människor som ställts utanför den reguljära arbetsmarknaden blir allt större. Dessa företag möter behoven av arbete hos framför allt personer som har en historia av psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Även handikappförbunden arbetar aktivt med sociala företag som ett sätt att förbättra möjligheterna för funktionshindrade att få ett jobb. I den pågående översynen av upphandlingslagstiftningen måste det säkerställas att den nya lagstiftningen inte tolkas på ett sätt som är ogynnsamt för små kooperativa företag och att okunskap om socialt företagande inte utgör ett hinder för de sociala företagens möjligheter. Upphandlingslagstiftningen bör dock, enligt min mening, över huvud taget inte tillämpas på vård och omsorgstjänster och sociala tjänster och därmed inte heller när det gäller socialt företagande. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1. Fru talman! Lagen om offentlig upphandling är, som jag nämnt tidigare, besvärlig för små företag. Den är problematisk därför att det är de små och medelstora företagen som under 2000-talet har haft den största ökningen av antalet anställda. En stor del av dessa anställningar har kommit till i tjänstesektorn och andra sektorer med låg miljöpåverkan. För att påverka småföretagssektorn positivt bör den offentliga upphandlingen förbättras och förstärkas i en grön riktning samtidigt som den måste förändras när det gäller de små och medelstora företagens möjligheter att delta i upphandlingar. En studie från Nutek och Tillväxtverket visar att endast 12 procent av småföretagen lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Många småföretagare anser att administrationen är ett stort hinder för att delta i anbudsförfarandet vid offentlig upphandling, och som sagt finns det synpunkter på lagstiftningen över huvud taget. Det största problemet upplevs vara förfrågningsunderlaget och dess utformning. Med tanke på komplexiteten i samband med offentlig upphandling är det också nödvändigt med en särskild utbildning för anställda inom offentlig sektor som sysslar med upphandling. Det är viktigt att de villkor och krav som ställs i förfrågningsunderlaget står i proportion till kontraktets storlek. Regeringen bör därför enligt vår mening verka för förändringar i dessa avseenden. Det här är enligt en av våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till den.

Fru talman! Som ni har hört här handlar den här debatten om betänkande FiU32 med motioner från den allmänna motionstiden. De är 44 stycken och handlar om offentlig upphandling. Tydligt är att det finns många önskemål när det handlar om att handla varor och tjänster i offentlig upphandling. Många gånger hör vi att det är väldigt nyttigt att ta hänsyn till det lilla lokala. Då frågar jag mig: Vart tog diskussionen vägen kring landet i norr, Sverige, som har fått sin rikedom genom att handla med andra länder och vara öppet för marknadsekonomi? Det tycker jag att man glömmer bort när man börjar bli protektionistisk i dessa sammanhang. Priset nämns ofta som ett hinder för att göra bra affärer. Företag som säljer den efterfrågade varan, tjänsten eller byggentreprenaden till det mest förmånliga priset vinner upphandlingen, kan vi läsa. Att upphandla handlar om att hitta det bästa priset på en jämförbar vara eller tjänst utifrån vad man har efterfrågat, och det är en helt annan sak än att bara säga lägsta pris. Detta är oerhört viktigt och avgörande för vad det är man får levererat. Att upphandla ställer krav på kunskap, och jag delar uppfattningen att det behövs såväl utbildning som kunskap. Det är också något som framkommit vid de besök jag gjort på kommunala enheter och på informations och utbildningsträffar där upphandlare har deltagit, till exempel under Konkurrensverkets ledning. Det är också en fråga som lyfts fram i utredningen som Anders Wijkman leder och som ska vara klar den 28 juni i år. Förutom utbildning bekräftar upphandlare att deras förutsättningar för att lyckas med upphandlingar är beroende av deras roll och placering i organisationen. Det är en fråga som vi här i riksdagen inte kan eller ska påverka, utan det handlar om självbestämmande. Upphandlingsrollen är en strategisk roll, för det gäller att vara proffs på den del som handlar om själva upphandlingen. De ska då sammanföras med dem som är proffs på det som ska upphandlas. Ett litet exempel på hur fel det kan gå är när till exempel en teknisk enhet får ansvaret för att upphandla en trappa till en skola utan att skolan över huvud taget tillfrågats. Sådana köp blir väldigt dyra. En del av motionerna innehåller frågor om bra mat och om att nå småföretagare. Det går att ställa kvalitetskrav på mat utan att använda sig av de kriterier som direkt bryter mot den fria rörligheten i EU och som begränsar konkurrensen. Att ställa krav på lokalproducerat, närodlat eller svenskt bryter mot grundprincipen icke-diskriminering. Däremot kan man ställa krav på innehållet om man så önskar. En kommun i Skåne, Klippans kommun, bestämde sig för att det var viktigt för dem att ha kvalitet genom att servera färskt kött i omsorg och skola. I dag får de leverans från ett litet företag i Ängelholm som har möjlighet att leverera på det sätt som kommunen önskar. Det går också att få fler företag att delta i upphandlingar genom att dela på upphandlingarna. På lokal nivå hittar man smarta lösningar. Till exempel har man i Landskrona vid näringslivsdagar passat på att informera alla företagare om hur underlagen i offentlig upphandling fungerar. Det är ett eget initiativ för att ta ned trösklarna för att vilja vara med och lämna anbud. I Växjö vet jag att man använder sig av samordnad distributionscentral för att på så sätt få fram effektiva leveranser till kommunens 400 enheter. Det ger en mångfald av leverantörer som deltar, och det ger också minskade körningar av leveranser. Det som dock inte sänker trösklar är att ställa krav på kollektivavtal, som S och V gör. Det tycker vi är en dålig idé, för det utestänger, som ni har hört tidigare, små och medelstora företag från att delta. Och då blir det mindre mångfald. Att ställa krav på kollektivavtal bryter dessutom mot lagstiftningen, och det finns redan i dag domar på att detta inte är möjligt. Däremot är det fullt möjligt att ställa krav på arbetsvillkor i upphandlingar. Det går bra att ställa krav på arbetsmiljö. Kammarkollegiet har på sin hemsida en länk till Ekobrottsmyndigheten under rubriken "Hur undviker jag svart arbetskraft i upphandlingar?" Där ges tips på krav och rutiner som man kan använda vid upphandlingar. Denna vägledning är också svaret på hur man gör skrivningar utan att auktorisera. Marie Nordén från Socialdemokraterna nämnde här tidigare Almega. När man ställer de här kraven och tycker att företag ska ställa upp på ett visst sätt gäller det att man inte bryter mot grundläggande principer. Och jag ställer frågan till Marie Nordén: Kan alla företag i Europa delta vid Almegas auktorisering? Det blir begränsande. Fru talman! I betänkandet säger vi att det ska vara möjligt att ställa miljökrav och ta sociala hänsyn utifrån att kraven som ställs är riktiga och rimliga på det man ska upphandla. Det är möjligt att ställa krav, bara de är väldefinierade och det klart framgår vad som krävs av leverantören, varan eller tjänsten. Det ska också vara tydligt för leverantören vad som ur miljösynpunkt kommer att tillmätas betydelse vid utvärdering. Det man då inte kan göra är att ställa krav på att ett företag till exempel ska redovisa sitt miljöarbete utan att också ställa krav på att det ska hålla en viss kvalitet, och då måste det också gå att mäta. Myndigheter såsom Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket har hemsidor som ger information och tips. Vi tror att de kan utvecklas och kommer att utvecklas ännu mer. De fyller en viktig funktion och ger hjälp, stöd och vägledning, information om domar och tips på olika områden när det gäller att upphandla och lämna anbud. Vi har i betänkandet hänvisat till detta och skriver att vi förutsätter att dessa myndigheter fortsätter lägga ut information med goda exempel. Fru talman! Sist men inte minst vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Det är intressant att höra hur nöjd regeringsrepresentanten Ann-Charlotte Hammar Johnsson är med tanke på att det är så många som är bekymrade och missnöjda med hur situationen ser ut när det gäller offentlig upphandling. Vi hörde precis Jacob Johnson berätta att bara 12 procent av småföretagen väljer att delta i offentlig upphandling för att det är så krångligt. Ann-Charlotte Hammar Johnsson påstår i anförandet, och det står också i utskottets betänkande, att om vi ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor kommer en stor del av de små företagen att utestängas från offentlig upphandling och att det inte är möjligt med den EU-lagstiftning som finns. Här har vi två felaktigheter. Det finns en dom på att man kan ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor, vilket har nämnts i debatten tidigare. Och jag måste ännu en gång påpeka att det inte finns något som hindrar företag att ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. På vilket sätt menar Ann-Charlotte Hammar Johnsson att detta skulle utestänga de små företagen? Är inte Ann-Charlotte Hammar Johnsson bekymrad över att det är så få småföretag som i dag deltar i den offentliga upphandlingen på grund av att det är så krångligt? Vi lägger fram en del förslag för att underlätta, öppna upp och göra det mer småföretagarvänligt. Tror inte Ann-Charlotte Hammar Johnsson att alla företag skulle må bra av att det var konkurrens på lika villkor även inom den offentliga upphandlingen?
Fru talman! Jag hade anmält mig till frågestunden i dag för att till statsrådet Attefall ställa just frågan om hur man upplever det. Jag vill påpeka att jag inte har sagt att det inte finns krångligheter eller att det inte är svårt med reglerna för offentlig upphandling. Om vi önskar att fler än 12 procent ska delta kan det bli ganska omständligt om man passar på att göra pålaga på pålaga när man gör dessa anbud. Det är därför det är viktigt att man gör dem rätt och riktigt, att man ställer krav som är lätta att förstå och att de leder till det dem ska och inte passar på att slänga in ett kriterium till. Det finns företag som gör ett bra jobb utan att ha kollektivavtal. Ska man tvinga dessa företag att ha kollektivavtal? Varför vill du tvinga dem till det, Marie, när det fungerar så väl ändå? Bryter företagen mot det de ska uppnå får man ta tag i det. Det finns andra parametrar att mäta då. När det gäller kollektivavtalsliknande villkor har Per Bolund tagit upp att man använder sig av detta i Malmö. Men de avtal som Malmö skriver har aldrig prövats juridiskt. Jag har förstått att du, Marie, gärna testar lagstiftningen, men fundera lite på det svenska och danska förhållandet och jobbtillfällen när vi talar om att använda dessa begrepp som inte är gångbara.
Fru talman! Skillnaden mellan mig och Ann-Charlotte Hammar Johnsson är att jag inte ser kollektivavtalsliknande villkor som en jobbig pålaga som gör det svårare för företag. Jag ser det som något som gynnar både de anställda och företagen. I dag har vi nämligen företag som har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda som missgynnas av att det finns oseriösa företag som lägger anbud och vinner dem på grund av att de har sämre villkor för sina anställda. Varför, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, är det ett problem att vi vill ha seriösa företag på marknaden och att de ska konkurrera på samma villkor? Ann-Charlotte Hammar Johnsson ställde en fråga om Almega i sitt anförande. Hon undrade om det ska gälla hela EU. Ja, varför inte? Vi har ju gränsöverskridande verksamheter och talar om att vi ska ha samma villkor för alla företag inom EU. Då kanske vi ska titta på hur företagen har organiserat sig. Det handlar inte om att vi ska ha svenska pålagor, utan vi talar om sjysta kollektivavtalsliknande villkor för de anställda och seriös och sjyst konkurrens mellan företagen inom hela EU. Varför då inte ha en modell för det inom denna sektor precis som vi har inom andra sektorer och säga att här gäller dessa regler och dem måste ni rätta er efter om ni ska fungera på den här gemensamma marknaden? Varför skulle man inte kunna hitta en modell som också inkluderar detta? Ingenting är statiskt. Varken lagstiftningen i Sverige eller EU:s lagstiftning är statisk. Är Ann-Charlotte Hammar Johnsson beredd att arbeta för att företagen får en sjyst konkurrens på lika och rättvisa villkor?
Fru talman! Om man tänker sig kollektivavtal som ett paket blir det så att det som fungerar på ett sätt i Sverige inte fungerar på samma sätt i andra EU-länder, utan man arbetar på olika sätt. Men man har ändå företag som sköter sig, precis som det finns de som utnyttjar systemet. Vill man inte ha denna paketlösning men vill ställa krav på att minska svartarbetet, som både Marie och jag vill komma åt när det gäller städsektorn, kan man på Ekobrottsmyndighetens hemsida få veta hur man gör vid upphandlingar. Det är väl bra att man kan ställa krav utan att tvingas till kollektivavtal. De som har det i dag har det, men ska vi tvinga de andra till det? Nej, jag ser inte att det behövs när man kan ställa krav ändå i sin upphandling. Mycket av det vi diskuterar faller tillbaka på upphandlingsbiten och kunskapen om hur man ställer krav, och här finns en del att göra. När det gäller konkurrens på lika villkor blir jag fascinerad av det här med lokalproducerat. Jag tänker på Jämtland som Marie Nordén kommer från och på Åre där man har Årechoklad som vi kan köpa här i den statliga riksdagen. Men som jag upplever att diskussionen går ibland skulle det innebära att om Per Bolund från Stockholm hade en chokladfabrik skulle den leverera chokladen till riksdagen, inte Årechoklad. Det blir kontentan av det hela, och det innebär inte bara att man gynnar det lilla lokala utan också att man begränsar företagens möjligheter. Då är det bättre att man köper kvalitet och det man vill ha.

Fru talman! Jag reagerade också på diskussionen i Ann-Charlotte Hammar Johnssons anförande om att förslag om att underlätta för lokal upphandling skulle vara protektionism. Det är en bild som jag inte känner igen mig i och som jag tror att få kommunföreträdare runt om i Sverige, oavsett om de är borgerliga, gröna eller röda, känner igen sig i. Bara för att man vill stödja den lokala ekonomin är man inte protektionistisk. Jag konstaterar att statens egen förlängda arm i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, har en helt annan syn på dessa frågor. Man skriver att lokal upphandling är viktig för tillväxten och för bibehållandet av lokala leverantörer samt för närservicen på landsbygden. Länsstyrelsen hade en seminarieserie i höstas som handlade om lokal upphandling av närproducerad mat. Det var en del av en satsning som heter Matlandet Sverige och som administreras från Landsbygdsdepartementet. Det är en regeringssatsning. Innebär det att du anser att landsbygdsminister Eskil Erlandsson är protektionist?
Fru talman! Nej, jag anser inte att ministern är protektionist. Du bor i Stockholm, Per Bolund. Var sätter man de geografiska gränserna? Vilket företag tillåts vara det lokala och nära? Det finns en risk som jag ser det. Därför har man den fria rörligheten när det gäller varor och tjänster i Europa. Det kanske inte är troligt att vissa företag ställer upp i en upphandling i Sverige, men möjligheten finns om de vill. I stället för att skriva "närodlat" och "lokalproducerat" vill jag se faktorer som påverkar kvaliteten och att man bestämmer vad man vill köpa. Det kan till exempel vara att man vill ha färskt kött. Det är inte alla som kan leverera det. Det är den kvalitet man önskar. De stora jättarna kanske handlar med fryst kött som kommer långväga ifrån medan det färska finns nära. I detta fall kommer det från norra Tyskland. Kan man då säga att kvaliteten på köttet i norra Tyskland är sämre än kvaliteten på köttet i Skåne till exempel? Ska man inte handla från Danmark om man bor i Skåne? Hur är det med Norrland kontra Skåne? Det finns ingen kvalitet i att säga närodlat eller lokalproducerat utan att nämna några kvalitetskrav.
Fru talman! Jag kan hålla med om att de aspekter som ligger till grund för offentlig upphandling måste vara mätbara och möjliga att följa upp. Det tycker jag också är viktigt. Jag kan konstatera att det här i Sverige finns en bred uppslutning i kommuner och landsting, men också runt om i Europa, för att man ska kunna stödja den lokala ekonomin. Många människor tycker att det är orimligt med de korstransporter som nu sker i Europa där man transporterar flaskvatten från Frankrike till Sverige och från Sverige till Frankrike. Det är på motsvarande sätt med många andra produkter. Det riskerar att underminera marken för den fria marknaden när man ser att det sätt som upphandling sker på i dag inte är rimligt. Det är en utveckling som jag inte vill se. Jag stöder tanken att ha en öppen marknad i Europa. Jag anser naturligtvis inte heller att närproducerat ska vara det enda kriteriet och att det ska utesluta andra aktörer. Däremot anser jag att det är rimligt att man i offentlig upphandling får ge fördelar till lokalanslutna företag - företag som finns i närheten av den upphandlande enheten. Det ger stora fördelar när det gäller utvecklingen av den lokala ekonomin att vi kan behålla en levande landsbygd i Sverige. Om man hårdtolkar reglerna för offentlig upphandling kan man faktiskt inte se till att stödja den del av landet där man själv verkar. Många kommunpolitiker ser det som ett stort problem. Man skulle vilja att skattepengarna vid upphandlingen bidrar till en positiv regional utveckling. I dag får man inte den möjligheten.

Fru talman! Varje år upphandlar offentliga organisationer i Sverige varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Därför är det oerhört viktigt att kunna garantera likabehandling, icke-diskriminering och fri och öppen konkurrens. Alla aktörer, små som stora, ska kunna delta i upphandlingar. Det är en helt avgörande princip. På så sätt säkerställs också största möjliga kostnadseffektivitet och samhällsnytta i upphandlingarna. Ur centerpartistiskt perspektiv landar det till syvende och sist i att lagen om offentlig upphandling måste vara transparent och rättssäker. I den allmänna debatten förekommer ofta frågan om möjlighet att genomföra upphandlingar så att de tar hänsyn till social miljö och djurskydd. Därför är utredningen som regeringen tillsatt med Anders Wickman väldigt angelägen. Han lämnar sitt slutbetänkande i juni. Vi kan nog utgå från att regelverket kommer att klargöras i efterbehandlingen. För Centerpartiet är det viktigt att den upphandlande parten har möjlighet att ställa bland annat djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel och att kunna locka närproducenter av livsmedel att lämna anbud i en upphandling. Detta för med sig att de offentliga uppköparna har ett stort eget ansvar att specificera upphandlingar med miljö och etikkrav. Det innebär dessutom att den lokala ekonomin kan stärkas. Genom rättsfall finns en vägledning för hur LOU kan och bör användas vid upphandling. Omfattningen av upphandlingsavgöranden inom livsmedelsområdet är relativt stor, och ett fåtal leverantörer står för en stor del av antalet rättsavgöranden på området. Majoriteten av avgörandena har gjorts i länsrätt och förvaltningsrätt och är därför inte av prejudicerande natur även om resonemangen som förs är av stort värde. Kammarrättens domar kan däremot bli mer vägledande för hur en principiellt viktig fråga kan komma att tolkas i framtiden. Endast ett fåtal domar inom livsmedelsområdet med anknytning till miljökrav har hittills prövats av kammarrätten. Men med tanke på den stora omfattningen av överprövningar på livsmedelsområdet kan fler avgöranden från kammarrätterna komma. Genom rättsfall i de så kallade Rättviks och Sigtunamålen från förra året har vi nu fått på pränt att det finns en ostridig möjlighet att ställa till exempel djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar. Det finns också möjligheter för upphandlare att vara mer flexibla i sin upphandling. Det är till exempel möjligt att dela upp upphandlingarna på olika produkter. Fru talman! Låt mig lyfta fram en annan sida av offentlig upphandling. Eftersom lagen om offentlig upphandling innebär att man gör en upphandling baserad på flera kriterier, vanligtvis utifrån pris men även kvalitet, får vinnaren därmed under en förutbestämd tidsperiod ett slags monopol. LOU innebär på så sätt att man byter ett offentligt monopol mot ett privat monopol. Det gynnar varken mångfald eller verklig valmöjlighet. Med lagen om valfrihetssystem, LOV, som Centerpartiet och alliansregeringen införde den 1 januari 2009 skapas nya möjligheter. När det gäller vård och omsorg anser Centerpartiet att LOV ska användas i de allra flesta fall i stället för lagen om offentlig upphandling. LOV ger valmöjligheter och kvalitetskonkurrens medan LOU ofta innebär att den som kan bedriva verksamheten för billigaste penning får uppdraget. Genom LOV premieras i stället den av medborgarna upplevda högsta kvaliteten. Priset för att bedriva verksamheten är i en upphandling satt på förhand via avtal med kommun och landsting. Det ska också sägas att inom offentlig upphandling förekommer det att kommuner och landsting är dåliga beställare. Det har bland annat rört sig om brister i hur kvalitetskrav specificerats i upphandlingsunderlag. Fru talman! Låt mig som företagare och medborgare säga att utgångspunkten är att skatteregler måste vara tydliga, rättssäkra och förutsägbara. Jag och många med mig blir upprörda när vi läser i tidningarna om företag inom vård, skola och omsorg som köps upp av riskkapitalbolag med säte i skatteparadis. Därför är arbetet inom Regeringskansliet med att skärpa villkoren för skatteavdrag angeläget. Samtidigt pågår ett viktigt arbete med att teckna avtal med olika länder för att eliminera skatteparadisen. Vi får inte sätta likhetstecken mellan privata utförare och skattemedel som flyttas utomlands obeskattade. För oss i Centerpartiet kommer människors omsorg alltid att vara viktigare än en diskussion om driftsformer. När andra ropar högt om att förbjuda vinster och valmöjligheter är vårt svar att det behövs mer valmöjligheter, inte mindre, mer självbestämmande, inte mindre. Vi accepterar självklart inte att skolor, dagis, äldreboenden eller vårdcentraler missköts. Det gäller oavsett driftsform. Det viktiga är att kvaliteten är hög och samhällsnyttan stor. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Vår välfärd bygger på att alla, medborgare och företag, solidariskt och efter förmåga bidrar till finansieringen av den. Om de som har bäst råd inte gör rätt för sig riskerar samhället att erodera ned till ett särhälle, där egoismen breder ut sig och var och en får klara sig bäst man kan. En sådan utveckling, eller snarare avveckling, av samhället är förödande. Därför är hög skattemoral en större fråga än den i sig mycket viktiga hushållningen med våra gemensamma pengar. Det är nödvändigt att ställa höga krav på dem som får förtroendet att utföra viktiga samhällstjänster. Allt fler företag inom vård, skola och omsorg köps upp av riskkapitalbolag. Flertalet av de stora privata utförarbolagen inom vård, skola och omsorg i Sverige ägs av riskkapitalbolag med säte i något så kallat skatteparadis. Samtidigt som riskkapitalbolagen gör miljardvinster gör de allt de kan för att undvika att betala skatt. När Skatteverket granskade 25 riskkapitalägda koncerner visade det sig att av dessa hade 23 inte betalat någon bolagsskatt alls i Sverige mellan 2005 och 2009. Bolagen ägnar sig alltså åt avancerad skatteplanering i form av olika transaktioner i syfte att undvika att betala skatt på vinsten, trots att de bokstavligen lever av svenska skattepengar. Även om förfarandet är lagligt är det omoraliskt och därtill ekonomiskt ofördelaktigt för medborgarna. Det är lika angeläget att upphandling är ekonomiskt hållbar som att den är ekologiskt och socialt hållbar. Kommunallagen kräver god ekonomisk hushållning. Eftersom den offentliga sektorn finansieras av skattemedel är det en dålig affär för oss medborgare att medverka till skatteflykt i mångmiljardklassen, som det handlar om. Det går inte ihop, varken ekonomiskt eller moraliskt. Enligt tidningen Dagens Samhälle är en stor majoritet av 125 tillfrågade kommunstyrelseordförande emot att riskkapitalbolag baserade i skatteparadis ska få bedriva vård, skola och omsorg. Trots att man enligt många jurister inte får ställa sådana krav i upphandlingar, enligt lagen om offentlig upphandling, har allt fler lokalpolitiker fått nog och börjat agera. Runt om i landet och i världen arbetar allt fler kommuner och regioner, med politiskt styre av olika färg, aktivt för att hindra att den ekonomiska basen för välfärden undermineras genom att välbehövliga skattemedel försvinner på detta sätt. I exempelvis Kalmar kommun föreskriver en uppförandekod för företag som ingår avtal med kommunen bland annat att företagen inte får ha kopplingar till skatteparadis. I Malmö håller kommunledningen på att arbeta fram en ny upphandlingsmodell efter ett beslut att utesluta företag som är registrerade i skatteparadis. Man vill pröva om det går att skriva regler som gör detta möjligt och menar att om det inte håller borde lagen ändras. I borgerligt styrda Växjö fattade kommunfullmäktige den 20 mars beslut om att göra ett tillägg till sin kommunala upphandlingspolicy med anledning av en motion om att inte ingå avtal med företag som har kopplingar till skatteparadis. Jag vill läsa upp den. Den lyder: "Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ej tillämpas, till exempel förs till så kallade skatteparadis. I synnerhet gäller detta vid anbud på tjänster. Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet. Genom inlämnande av anbud anses anbudsgivaren vara införstådd med ovannämnda etiska krav." I Frankrike är 17 regioner nu inne på att kräva information vad gäller omsättning, vinst och hur mycket skatt de betalar per land där de har verksamhet, detta av bankerna de samarbetar med. Nästa steg är att samma krav ska ställas i lokala upphandlingar av varor och tjänster. Man följer därför intresserat arbetet och utvecklingen i Sverige. Arbetet i svenska kommuner uppmärksammas även av lokalpolitiker i exempelvis Helsingfors. Där arbetar stadsstyrelsen med frågan utifrån en motion om att Helsingfors ska bli "skatteparadisfritt" och söka internationellt samarbete med andra städer och regioner som arbetar åt samma håll. Det ska bli intressant att se vad det blir av det så småningom. Det är uppenbart att gällande lagstiftning inte längre rimmar med folkviljan i denna fråga. Fru talman! Ju fler som drar åt samma håll, desto snabbare går det att förändra. Jag tycker att staten bör solidarisera sig med de progressiva krafterna i kommunerna för att, om så behövs, hjälpa till att undanröja eventuella hinder att ställa krav på god skattemoral i upphandling. Det är alltså viktigt att riksdag och regering noga följer det pågående arbetet med att ta fram nya direktiv på EU-nivå. Om det behövs måste Sverige driva på för att direktiven ska bli tillräckligt skarpa. Ambitionsnivån ska vara hög. Enligt min mening bör man i offentlig upphandling självklart ha rätt att ställa krav på god skattemoral av de företag man handlar av, lika väl som etiska och sociala krav. Om det krävs en lagändring för att underlätta detta tycker jag att det är angeläget att en sådan genomförs så snart som möjligt så att kommuner och andra offentliga upphandlare som vill ta ansvar för att skattepengarna används som det var tänkt kan göra det. Pengarna ska gå till vård, skola och omsorg åt medborgarna, inte till någonting annat.

Fru talman! Jag ska lyfta fram ett perspektiv som jag inte har hört nämnas i debatten. Jag ska börja med att precis som tidigare talare säga att offentlig upphandling är ett utmärkt system, en utmärkt metod att förena pris, kvalitet och utveckling. Men när vi nu kommer till utveckling, fru talman, vill jag lyfta fram uppfinnande, innovationer och de små nystartade företagen. Precis som utskottet skriver i sitt ställningstagande är det färre små företag än stora företag som deltar i offentliga upphandlingar. Detta är naturligtvis ett problem. Det innebär att de idéer som finns i nystartade företag har svårigheter att nå marknaden. Det innebär att vi i värsta fall går miste om företagsidéer och företag som kan växa och blomstra. Därför är det så oerhört angeläget att den offentliga upphandlingen tar hänsyn till att det finns små nystartade idéburna företag. Låt mig ge ett exempel! Det finns inom hälso och sjukvården företag som kommer ur idéer som medarbetarna utvecklar. Jag tänker till exempel på sjuksköterskan som utvecklade ett nytt rörsystem för provtagning. När landstinget skulle upphandla utrustning för provtagning, fru talman, gick man på en bred standardiserad upphandling. Sjuksköterskan som hade tagit fram två specifika rör kunde inte lägga något anbud därför att hennes produkt inte fanns med, inte fanns beskriven. Hon tyckte inte att det var någon idé att skriva ett anbud; det skulle bara ta tid och resurser från henne. Upphandlaren å sin sida tyckte inte att det var någon idé att utforma ett anbudsunderlag som skulle göra det möjligt för denna lilla idé att få plats. Detta är något som vi som politiker har ett stort ansvar för att driva vidare, så att det blir möjligt för små nya företag att delta i upphandlingen. Därför välkomnar jag verkligen det direktiv som finns inom EU för att ta till vara de små företagen. Men nu gäller det att vi som politiker ser till att följa upp att så blir fallet. Annars måste vi vara beredda att gå vidare, så att vi kan få ett än mer levande företagarklimat. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut.